Herr talman! Margareta Winberg vet att statsministern skall svara på en fråga här senare. Jag är alldeles övertygad om att statsministern kan tala för sig själv å hela regeringens vägnar. Svaret på Margareta Winbergs båda frågor är: Ja.

Herr talman! De fem miljonerna som Birgit Friggebo nämnde skall, om jag uppfattade det hela rätt, tas ur allmänna arvsfonden. Vidare sade Birgit Friggebo faktiskt att man planerar att i samråd med berörda departement ta fram ett informationsmaterial som skall nå skolorna. Det var därför jag frågade när detta material skall nå skolorna. Det är klart att vi alla, både som politiker och medmänniskor, har ett stort ansvar för att kraftigt markera att främlingsfientligheten och rasismen inte hör hemma i en demokrati som Sverige. Men det sägs ju ofta att främlingsfientlighetens och rasismens grogrund kan sökas i människors sociala och ekonomiska situation. Ett sätt för regeringen att bekämpa främlingsfientligheten är att se till att människor har ett arbete och att man upplever social rättvisa. I det sammanhanget har regeringen ett mycket stort ansvar.
Herr talman! Jag delar Maud Björnemalms uppfattning i denna fråga, och detta är också bakgrunden till att vi har fått en ny regering som är beredd att ta itu med Sveriges ekonomiska bekymmer. Alla de insatser som görs nu i det sammanhanget har också ett enda syfte, nämligen att få Sveriges ekonomi på fötter så att vi därmed kan garantera att alla människor i detta land kan försörja sig själva genom arbete.
Herr talman! Jag vill tacka Gun Hellsvik och Birgit Friggebo för den redogörelse vi har fått. I de här frågorna är det av yttersta vikt med klarspråk och precision. Det är här -- det tror jag alla numera har insett -- inte fråga om isolerade pojkstreck eller något sådant, utan det är fråga om en form av politisk terror, som av allt att döma inspireras av nynazistiskt influerade grupper. Sambandet mellan den typ av grupper -- med förkortningar som VAM och liknande -- som nu har uppträtt i Sverige och liknande grupper i andra länder finns nu väl belagt i både svensk och internationell litteratur. Även det idéhistoriska sammanhang som de här människorna och de här grupperna opererar inom finns väl belagt. Det är ingen slump att den här typen av föreställningar propageras nu, och det är inte heller någon slump att de uppträder tillsammans med vissa andra föreställningar. Jag vet inte hur många av kammarens ledamöter som är medvetna om att man i dag i den propaganda som sprids i form av flygblad och skrifter av olika slag uppmanar inte bara till våldsdåd mot invandrare utan också till våldsdåd -- opreciserat hur -- mot judar, som ju bara i några få fall i någon rimlig mening kan beskrivas som invandrare i Sverige, nämligen i den mån de nyligen har kommit som flyktingar från Ryssland eller Sovjetunionen. Jag vet inte heller hur många av kammarens ledamöter som är medvetna om att Sverige internationellt sedan ett antal år har betraktats som något av en fristad för antisemitisk propaganda av ett slag som icke går att bedriva -- i alla fall inte inom lagens ramar -- i andra europeiska länder. Jag vet inte hur många som är medvetna om att det i dag t.o.m. förekommer att propaganda som går ut på att förintelsen under andra världskriget är en propagandabluff och något som aldrig har ägt rum, sprids med Stockholms gymnasieskolor -- och kanske också andra skolor -- som direkt mål. Jag tror därför att det är viktigt att man när man diskuterar främlingsfientlighet och rasism inte bara talar i dessa allmänna termer, utan att man också, när så är nödvändigt, preciserar att det finns ett större sammanhang bakom detta, att vi har att göra med en propaganda som kan beskrivas med en hel rad av adjektiv, såsom nynazistisk, antisemitisk, främlingsfientlig och rasistisk. Allt detta är sammanvävt. Antisemitismen kan ju i många avseenden beskrivas som ett slags förutsättning för annan rasistisk propaganda genom att den har funnits under så lång tid och genom att den har en speciell typ av ideologisk överbyggnad. Den fråga jag vill rikta till Birgit Friggebo och Gun Hellsvik är därför: Är regeringen beredd att fr.o.m. nu, när vi ser vad propaganda av detta slag kan leda till, också visa större uppmärksamhet än vad som under ganska många år har varit fallet mot de antisemitiska föreställningar som är en så central del av den rasistiska propaganda som nu sprids?
Herr talman! Det är viktigt att inte begränsa vår kamp mot rasismen till en grupp.

Jag vill poängtera att vi måste motarbeta all form av intolerans mot individer och grupper.

Herr talman! Som jag sade tidigare, pågår ett förberedelsearbete för att klargöra hur vi skall använda de extra 10 milj.kr. som jag hoppas att riksdagen skall anslå för detta ändamål. Däri ingår att titta på vilka metoder som vi skall använda för att nå bästa resultat. Det är klart att det som Berith Eriksson tog upp är ett tips på vad som kan göras, men det är viktigt att också rikta in budskapet så att det mottas -- vi vet att olika grupper har olika sätt att ta åt sig information. Jag tror att vi alla i denna riksdag har erfarit den mytbildning och de lögner som sprids i olika sammanhang om dels hur flyktingmottagandet går till, dels hur villkoren är för invandrarna i Sverige. Det är påtagligt hur samma felaktiga uppgifter kan komma från så många olika personer. Berith Eriksson frågar också om den sorgetimme som skall komma till stånd. Det ges ju olika besked om syftet med denna manifestation, som det ändå är fråga om.

Herr talman! Låt mig också först uttrycka min tacksamhet över att regeringen nu kommer med en rad åtgärder som både omedelbart och på sikt förhoppningsvis skall leda till minskad främlingsfientlighet och rasism. Gun Hellsvik nämnde att polisens resurser nu koncentreras på att gripa den eller de förövare som ligger bakom de våldsbrott som speciellt har drabbat ett stort antal av våra invandrare. Det är viktigt att den vägen förhindra nya våldsbrott. Under tiden kommer brottsoffrens anhöriga, barn, föräldrar och andra, i kläm -- det har de gjort under många år. Här behövs nu resurser så att de människor som känner sig oroliga kan få t.ex. personskydd. Det kan vara så att polisens resurser inte räcker till på vissa områden, och det kan behövas extra hjälp av vaktbolag, ersättning för terapikostnader och annat. Har regeringen räknat med en beredskap för ytterligare resurser, så att vi säkert tar hand om alla de offer som nu berörs av de här illdåden?

Herr talman! Först och främst vill jag säga att det givetvis är alldeles riktigt att man från regeringens och från riksdagens sida tar upp de här frågorna och att man för en gångs skull verkligen ägnar sig åt de problem som ligger bakom dem. Men det är också viktigt hur man agerar och hur man reagerar. Jag skulle därför vilja ställa frågan: Anser justitieministern att det är riktigt att utlysa en strejk? Man kan kalla det för manifestation, men det skall dock även handla om en strejk. Är det juridiskt riktigt? Sedan kan vi andra ifrågasätta om det är ett sätt att släta över stämningar eller om det är ett sätt att polarisera samhället. Jag vill nämna en liten erfarenhet som jag själv har i kraft av min ålder. Jag var inte med om första världskriget men väl om manifestationerna efteråt. 11. Den 11 november kl. 11 stannade all trafik, t.ex. i London, och upphörde all annan verksamhet. Folk som satt i taxi eller bussar gick ur och stod tysta och stilla i en minut. Det slaget av manifestation tror jag gör mycket större verkan.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Det som händer nu i vårt land är fruktansvärt. Människor som flytt från sina hemländer därför att de där utsatts för våld och terror utsätts nu för samma saker i vårt land. De får leva i ångest för sina egna och för sina barns liv. Liksom alla andra känner jag den djupaste förtvivlan och skam över det som händer. Jag känner också att det är allas vårt ansvar att göra någonting åt detta. Jag har ställt min fråga till regeringen, inte därför att jag tror att det framför allt, eller enbart, är regeringen som kan göra någonting, utan därför att det är allas vårt ansvar, således också regeringens ansvar, att göra någonting. Jag tycker precis som föregående talare att ett aktivt agerande har saknats. I går utlystes en belöning på 1 milj.kr., men det är flera veckor för sent. Det kunde ha gjorts mycket tidigare. I en av dagens morgontidningar sägs det att statsministern överväger om han skall hålla ett tal till nationen i de här frågorna. Om jag får ge ett litet råd, tycker jag att statsministern skall göra det, som medmänniska, som en av oss andra i detta land. Jag tror också att det skulle ha varit betydelsefullt om regeringen hade arbetat mer aktivt. Det händer mycket nu i vårt land. Många fina inititiv tas, och det är bra. Men här har vi saknat ett agerande från regeringen. Statsministern sade i sitt svar att alla har rätt till beskydd. Åtminstone en av dem som brutalt blivit nedskjutna har begärt beskydd därför att han känt sig hotad. Han fick inte något beskydd. Jag undrar om statsministern delar min uppfattning att det är upprörande att människor inte får det beskydd som de behöver. På litet längre sikt handlar det om en fri och öppen debatt, säger statsministern. Ja, det är sant! Det behövs en fri och öppen debatt, om vi skall kunna komma till rätta med dessa problem, men det behövs också ett annat agerande från samhällets egna myndigheter. Jag skall bara ge ett exempel. I dag fick jag ta del av uppgifter om en man som skulle utvisas. Han utvisades fyra dagar efter det att hans hustru hade avlidit. Familjen hade inte ens rätt att ordna begravningen. När vårt samhälles egna myndigheter hanterar människor på det sättet, rycks en av de viktigaste förutsättningarna undan för kravet att alla andra skall visa respekt. Jag undrar om regeringen avser att åstadkomma förändring på den punkten.

Herr talman! När det gäller att nå utanför huset får väl statsministern tala för sig själv. Det finns annars ett bra sätt, och det är att gå ut ur det här huset. En av de många saker som görs runt om i landet är att många människor, just med tanke på att polisens resurser är så begränsade, är tillsammans med sina medmänniskor i affärer, kiosker, hos dem som är utsatta och lever under hotet. Jag vill gärna uppmana statsministern att också ta chansen att vara med i detta viktiga arbete. Jag skall nämna ett annat exempel där jag tycker att samhället självt -- då menar jag myndigheter och oss politiker -- inte tillräckligt aktivt agerar. Det nämndes tidigare att en utredning har föreslagit att man skulle kunna kriminalisera det som kallas organiserad rasism: organisationer som är uttalat rasistiska, som är beredda att använda våld och arbetar för det, människor som stöder sådana organisationer och deltar i deras verksamhet. Förslaget lades fram i september. Förslaget är ute på remiss och kommer att så vara till halvårsskiftet i år. Är det rimligt att det får ta så lång tid? Efter remissbehandlingen skall regeringen hantera frågan, och sedan skall det komma till oss i riksdagen. Det är ett av de allra mest akuta och allvarliga politiska problem som vi har som det handlar om. Är det då rimligt att det får ta så lång tid? Hur har man tänkt från regeringens sida då man låter dessa viktiga frågor dra ut så långt på tiden? Fri och öppen debatt är viktig, men det handlar också om vad vi gör som politiker och myndigheter.
Herr talman! Jag tycker som statsministern att det är viktigt att regeringschefen gör sina deklarationer här i riksdagen. Han skall självfallet också gå ut. Men jag saknar fortfarande litet grand av en manifestation från statsministerns sida. Det skall vara en klar markering. Jag är glad över manifestationen i riksdagen. Jag tog själv initiativ till den. Jag tycker att den var bra. Jag hör att statsministern gång på gång åberopar till det anförande som han höll där. Jag tycker att både hans, talmannens och Ingvar Carlssons anföranden var bra. Men nu har händelserna utvecklat sig i än allvarligare riktning sedan vi hade denna manifestation. Därför är det viktigt att vi nu markerar klart och tydligt. Katalogen i statsministerns svar är bra. Uppräkningen är bra. Men vad gör vi gemensamt?

Herr talman! Jag kan inte påminna mig att jag någonsin har hört statsministern i något anförande tala om hur värdefulla de insatser är som människor som kommit hit från andra länder gör för oss. Margareta Winberg t.ex. kom ju med ett förslag under informationsstunden. Jag tycker det skulle vara både en extraordinär och mycket bra åtgärd om statsministern i ett anförande framhöll de här sakerna. Sedan håller jag naturligtvis med om att det är en mycket grannlaga fråga om man skall kriminalisera organiserad rasism. Självfallet skall människor ha rätt att ha sina åsikter. Det är inte någonting som ifrågasätts. Men när åsikterna tar sig i uttryck i handling som åsidosätter den grundläggande respekten för alla människors lika värde och som sätter demokratin ur spel, måste vi dra upp gränser.

Herr talman! Det finns mycket mer att säga, och jag skall eftersom massmedierna tydligen bevakar den här lilla frågestunden passa på att göra klart att den 21 mars är den internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering och inte den 21 februari som har sagts i debatten. Den 21 mars inleds också veckan för solidaritet med folk som kämpar mot rasism och rasdiskriminering. Så vi har anledning att ställa upp både nu den 8 på Skansen vid den folkiga aktionen mot rasism -- Hasse Alfredson bjuder oss på entré -- och den 21 februari, liksom också just den internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering, den 21 mars.

Herr talman! Lars Andersson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att brottsoffren får en kontaktperson och därigenom fortlöpande information om pågående frivård i enlighet med regler som gäller kriminalvården i övrigt. I frågan hänvisar han till de allmänna råd som kriminalvårdsstyrelsen har utfärdat angående information till den som utsatts för våldsbrott eller hot om våld. Av dessa framgår att den som har utsatts för våldsbrott eller hot om våld vid behov skall informeras om på vilket fängelse gärningsmannen är intagen och när det blir aktuellt med permissioner eller annan vistelse utanför fängelset samt vid vilken tidpunkt han skall friges. Målsäganden skall också informeras om tidpunkten för frigivning samt om rymning och uteblivande efter permission. De allmänna råden tar alltså sikte på personer som dömts till fängelse. Några motsvarande rekommendationer finns inte i fråga om personer som står under övervakning inom frivården. Eftersom den övervakade vistas ute i samhället, kan av naturliga skäl inte på samma sätt som i ett fängelse den dömde bevakas dygnet runt, och man kan inte heller hålla brottsoffret informerat om var den dömde befinner sig. Frivårdsmyndigheten kan däremot naturligvis, på begäran av ett brottsoffer, informera om vad som gäller beträffande t.ex. övervakningen av en viss person inom ramen för reglerna om sekretess. Jag tror däremot inte att frivårdsmyndigheterna generellt skall ha kontaktmän för olika brottsoffer.

Herr talman! Vad jag ytterst menar är att den behjärtansvärda insats som regeringen har gjort genom att införa livvakter kommer att kräva större resurser om frivården fungerar dåligt. Vissa personer som jag känner till kommer då att ha rätt till livvaktsskydd enligt de regler som regeringen har fastställt.

Herr talman! Harald Bergström har frågat mig hur jag vill agera för att skydda känsliga register från obehörig användning. Frågan ställs mot bakgrund av en tidningsartikel, som påstår att det statliga person och adressregistret, SPAR, kommit i orätta händer utomlands. Harald Bergström vill veta hur regeringen vill agera för att skydda andra register mot en motsvarande olycka. Jag har tagit del av den tidningsartikel som Harald Bergström syftar på. I artikeln sägs att det statliga person och adressregistret, SPAR, har kommit i orätta händer i utlandet. Om det finns någon sanning i uppgifterna är detta naturligtvis mycket allvarligt. Det är viktigt att medborgarna har förtroende för hur myndigheterna handhar de registeruppgifter som de måste ha för att kunna fullgöra sina uppgifter. Regeringen och riksdagen har genomfört en rad åtgärder för att få hög datasäkerhet och ett bra integritetsskydd. Det gäller bl.a. bestämmelserna i sekretesslagen och i datalagen, som reglerar utlämnandet av uppgifter ur personregister. I datalagen föreskrivs att den registeransvarige skall se till att ADB-säkerheten är tillfredsställande. Överträdelser av datalagens bestämmelser är straffsanktionerade. Sverige verkar i Europarådet och i OECD för att stärka integritetsskyddet i andra länder och reglera villkoren för att personuppgifter skall få överföras till annat land. Alla statliga myndigheter har analyserat säkerheten i sina system och utarbetat handlingsplaner för de åtgärder som behöver vidtas. Myndigheterna har därmed fått kännedom om säkerhetsproblem som eventuellt kan finnas i den egna verksamheten. Flera myndigheter har till uppgift att stödja registeransvariga, så att säkerheten hålls hög. Jag har erfarit att den arbetsgrupp för samhällets säkerhet inom dataområdet, SAMS, som är knuten till regeringskansliet skall göra en genomgång av berörda säkerhetsfrågor. Syftet är att få ökad klarhet om säkerheten och bedöma om något ytterligare behöver göras i den här frågan. Jag och flera andra riksdagsledamöter har i riksdagen under ett antal år kritiserat det faktum att staten sålt uppgifter ur SPAR-registret. Jag anser att det nu är väsentligt med en noggrann undersökning av nuvarande förhållanden beträffande försäljning av personuppgifter. En sådan genomgång bör pröva frågan om förbud eller andra inskränkningar beträffande kommersiell försäljning av personrelaterade uppgifter från myndigheter.
Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret på min fråga. Det är riktigt att den initierades av en artikel i en tidning. Det var inte första gången som jag hörde talas om detta. Det har flera gånger förekommit liknande uppgifter om att register har läckt ut och kommit i orätta händer. Jag är inte säker på att jag är så värst nöjd med svaret och att min oro har dämpats så mycket. Vi har en datalag med sanktionsmöjligheter. Vi har också ställt oss bakom en Europarådskonvention om säkerhet beträffande register, att det skall företas lämpliga säkerhetsåtgärder, osv. Registren tycks bli mer och mer intressanta ju flera uppgifter de innehåller och ju mer komplexa de blir. Då blir de intressantare att använda -- av suspekta personer, får man väl förutsätta. Utvecklingen på dataområdet och tekniken går framåt med våldsam hastighet. Då är min fråga om det inte, i stället för att samla en mängd uppgifter om oss personer i ett register som det är fråga om i FAS 90, vore riktigare att behålla registren uppdelade och på det sättet försöka dämpa oron för just felanvändning av register, för att de kommer i orätta händer och utnyttjas fel. Jag undrar om inte detta vore en tanke.

Herr talman! Det gläder mig att Harald Bergström ändå sade om SPAR har kommit i orätta händer -- eftersom de tidningsuppgifter som har figurerat, inte bara den artikel som åberopas nu utan även tidigare tidningsuppgifter -- då är det naturligtvis mycket allvarligt, men det är ändå tills vidare obestyrkta uppgifter. Jag tycker att det är angeläget att påpeka att det krävs information om huruvida det faktiskt förhåller sig på detta sätt och naturligtvis att man på ett bättre sätt kan garantera att något liknande inte kan inträffa med några andra register, om detta är korrekt i detta fall. För detta ändamål tycker jag att det är viktigt att påpeka att det nu sker en betydande upprustning av säkerhetskraven. Jag har personligen principiella invändningar mot att statliga myndigheter säljer register på det sätt som har skett i fråga om SPAR. Det tror jag finns dokumenterat i riksdagshandlingar från gångna år. Vi kommer att få en bedömning av säkerhetsfrågorna från myndigheten SAMS, där säkerhetspolisen, datainspektionen, överstyrelsen för civil beredskap, överbefälhavaren, statskontoret, Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet och ett antal näringslivsorganisationer finns representerade. Den bedömningen kommer att avlämnas relativt snart under våren. Om den visar på behov av förbud eller andra inskränkningar är jag beredd att omedelbart föranstalta om att sådana skall komma fram.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

Under den tiden har denna sak debatterats livligt i radio, TV och tidningar. Enligt tidningsuppgifter har det också varit en livlig intern debatt inom folkpartiet. Frågan har dryftats även i regeringen. Därför borde det i dag vara dags för Anne Wibble att ge ett klargörande besked på hela regeringens vägnar. Men vad är det för svar som jag får? Är det klargörande? Är det ett rejält besked? Tyvärr, Anne Wibble, måste jag nog säga att det närmast liknar goddag yxskaft. Det svar som finansministern nu ger är ett svar som avleder, undviker och tonar ned till oigenkännlighet och som faktiskt reducerar folkpartiledarens uttalande till en ren nullitet. Vad är det Bengt Westerberg har sagt? Jo, han har bl.a. sagt: Jag skulle själv inte uttrycka mig så kategoriskt som det är skrivet i finansplanen. Min fråga är: Beklagar även finansministern att skrivningarna i finansplanen är så kategoriska? Bengt Westerberg har vidare sagt: Om det var så att skattetrycket hade mycket starkt samband med tillväxten skulle man tvingas få ned det rejält även om det skulle innebära smärtsamma uppoffringar. Men min uppfattning är att detta inte är nödvändigt. Delar finansministern vice statsministerns uppfattning att det inte är nödvändigt att ta ned skattetrycket rejält? Bengt Westerberg tar vidare avstånd från den helt centrala uppfattningen i finansplanen, där det står att Sveriges höga skattetryck är en viktig orsak till ekonomins försämrade utvecklingskraft.
Herr talman! Några kommentarer. Jan Bergqvist efterlyser ett klarläggande besked för hela regeringens del.
Min fråga är: Kommer regeringen i kompletteringspropositionen i april att ändra denna centrala mening i sin ekonomiska politik?
Nu är det faktiskt på det sättet att, förmodligen i motsats till socialdemokraterna, regeringen inte avlägger några mycket bestämda besked innan vi har det underlag som vi själva har begärt och satt i gång utarbetandet av. Vi kommer att få underlag i form av långtidsutredningen och i form av den studie som åberopades i svaret om internationaliseringen i Europa och den svenska skattepolitiken. Dessförinnan är varken jag eller någon annan beredd att avlämna något betydligt mer handfast svar än det som återfinns i finansplanen och för övrigt också i regeringsförklaringen. Det kanske gick annorlunda till på den socialdemokratiska tiden, men vi är ganska måna om att de besked som vi lämnar skall vara sakligt korrekta. Jan Bergqvist hävdade också att det var mycket kategoriska skrivningar i finansplanen. Detta är faktiskt inte korrekt. Jag uppmanar Jan Bergqvist att läsa dem, eftersom vi, just av det skälet att vi inte hade tillräckligt med underlag, har avstått från mycket bestämda kategoriska skrivningar. Det står därför mycket tydligt angivet att det är preliminära bedömningar och att de självfallet kan komma att ändras. Det kan bli mer, och det kan bli mindre. Detta vet vi först när vi har fått det underlag som kanske kan förmå även socialdemokraterna att ta hänsyn till verkligheten i sin skattepolitik, vem vet. Slutligen frågan om sambandet mellan skattetryck och tillväxt. Det finns naturligtvis enskilda skattesatser som man skulle kunna sänka utan att detta har någon positiv effekt på tillväxten. Jag noterade att skatteminister Bo Lundgren anförde några sådana exempel i en intervju i Svenska Dagbladet, t.ex. alkoholskatterna. Om man sänker dem sjunker skattetrycket. Jag tror inte att detta har någon som helst positiv inverkan på den svenska tillväxttakten. Det är självklart att det finns sådana skatter. Däremot är merparten av de skattesatser som sammantaget bildar ett högt skattetryck en negativ faktor för den svenska företagsamheten och för möjligheterna att skapa en god tillväxt med höjd levnadsstandard för medborgarna i landet. Det sambandet står jag helt fast kvar vid.

Herr talman! Anne Wibble förnekar kategoriskt att finansplanens skrivningar är kategoriska. Men vad jag gjorde var att citera Bengt Westerberg. Det som han säger i radio är belagt, och det finns utskrift på det: ''Jag skulle själv inte uttrycka mig så kategoriskt som det är skrivet i finansplanen.'' Det är detta, vid sidan av andra citat, som är bakgrund till min fråga: Instämmer finansministern i vice statsministerns kritik mot finansplanens skrivningar? Nu säger finansministern att hon avvisar att det skulle vara kategoriska skrivningar. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att hon tar avstånd från Bengt Westerbergs kritik mot finansplanen. Jag ställde mig den frågan redan den 20 januari. Jag förstår inte varför vi skall behöva ha så oerhörda omgångar för att komma fram till att finansministern tar avstånd från Bengt Westerbergs kritik mot finansplanens skrivningar.